Fru talman! Lars Johansson har frågat mig på vilket sätt jag kommer att följa upp det beslut som riksdagen fattade kring ett sammanhållet program för gruvnäringen. Karin Åström har frågat mig om jag avser att ta några initiativ för att de positiva investeringarna i gruvnäringen i Pajala också leder till en långsiktigt hållbar utveckling för hela kommunen enligt intentionerna i det program som riksdagen beslutat ska tas fram för gruv och mineralindustrin.

Tomas Nilssons fråga till jämställdhetsministern har överlämnats till mig. Jag vill börja med att konstatera att det är glädjande att den svenska gruvindustrin planerar och genomför stora investeringar i såväl Norrbotten som Västerbotten och Bergslagen. Det medför en mycket positiv utveckling för de berörda samhällena och för hela Sverige. Regeringen aviserade i budgetpropositionen för 2012 sin avsikt att ta fram en väl sammanhållen och hos intressenterna starkt förankrad svensk mineralstrategi. Regeringen är angelägen om att detta arbete sker i en öppen och god dialog med branschens samtliga aktörer och intressenter, det vill säga inkluderande näringen och den akademiska världen. Mineralstrategins syfte handlar dels om att få fram en sammanhållen och väl förankrad svensk mineralstrategi, dels om själva processen att ha en dialog. Riksdagens tillkännagivande i februari 2012 om att regeringen bör ta fram ett sammanhållet program för gruvnäringen ligger väl i linje med regeringens arbete med att ta fram den svenska mineralstrategin. I detta nu arbetar regeringen tillsammans med Sveriges geologiska undersökning med att gå igenom och analysera de inspel till en mineralstrategi som jag har bett regioner, lärosäten, länsstyrelser och branschföreträdare att inkomma med. Utöver inspelen kommer vi att möta intressenterna vid en rad dialogmöten för att diskutera och fördjupa oss i de frågor som branschen lyfter fram som avgörande för att Sveriges konkurrenskraft inom gruv och mineralnäringen ska bibehållas och utvecklas. Mineralstrategin ska bli en nationell strategi som har bäring på hela den svenska gruv och mineralindustrin och alla dess avnämare, i såväl Pajala och övriga Norrbotten som i hela landet. Jämställdhet inom gruvnäringen - och inte bara i Pajala - är, precis som Tomas Nilsson påpekar, ett strategiskt område för att ta till vara tillväxtmöjligheterna inom gruvnäringen. Att skapa goda och attraktiva villkor för kvinnor att starta och driva företag och att ta anställning inom industrin och att ge kvinnor möjlighet att göra karriär är alla viktiga faktorer för framgång i de områden där gruvindustrin är verksam. I denna fråga har vi ett delat ansvar inom industrin, akademin, regeringen och bland de lokala företrädarna, och jag ser fram emot att föra en dialog kring detta viktiga område framöver i arbetet med att ta fram en mineralstrategi. Den svenska mineralstrategin kommer att presenteras före detta års slut.

Fru talman! Betydelsen av att den svenska gruvnäringen som en viktig basindustri får goda möjligheter att utvecklas i Sverige kan inte nog understrykas. Den har tidigare haft väldigt stor betydelse för svensk industris utveckling och kommer att ha en ny våg, såvitt jag och andra som har behandlat den här frågan tidigare i näringsutskottet har kunnat bedöma. Skälet till att interpellationen är väckt är att vi blev lite oroliga när vi kunde notera att de borgerliga partierna i näringsutskottet lämnade en reservation och inte ville följa majoriteten, varken i utskottet eller i riksdagen, när det gäller behovet av ett sammanhållet program för gruvnäringen. Nu har jag noterat här av näringsministerns svar att det ska kunna ligga i linje med regeringens ambitioner om en svensk mineralstrategi. Jag vet inte om vi talar förbi varandra lite grann, men det får väl debatten här avgöra. Vi har också kunnat notera att SGU, alltså Sveriges geologiska undersökning som finns i Uppsala bland annat, har haft i uppdrag under en längre tid att gå igenom hur det ser ut med mineralerna i Sverige för att skapa ett underlag för den svenska gruvindustrin. Det handlar för övrigt inte bara om den svenska gruvindustrin, utan även utländska intressen har engagerat sig för att prospektera efter olika mineraler i den svenska berggrunden. Vi har tyckt att det är viktigt att man breddar den här frågan, för det handlar om väldigt många olika saker. Det var en debatt här för en liten stund sedan om betydelsen av att lösa infrastrukturfrågan för Pajala när det gäller framför allt transporter av malm. Vi har det förhållandet på flera ställen i Sverige, inte minst i Bergslagen där det handlar om stora investeringar i infrastruktur, framför allt järnvägsinvesteringar. I vår pågår ett arbete med Trafikverket som har haft en kapacitetsutredning ute på remiss och nu i april kommer att sammanställa remissinstansernas synpunkter på hur man ska bygga vidare på infrastrukturen i Sverige. Den sammanställningen kommer såvitt jag vet att läggas på regeringens bord den 30 april. Sedan ska det här behandlas till hösten, så det blir en fråga som måste komma med i höstens budgetproposition. Därför kan man inte vänta med ett program för gruvnäringen till årsskiftet, utan nu gäller det att agera medan tid är och att man gör de rätta prioriteringarna gällande infrastruktur. Sedan har vi de andra frågorna som är oerhört centrala i sammanhanget och som vi också har utvecklat från utskottets sida. Det handlar om betydelsen av att man löser den kommunala servicen och frågan om bostäder. Jag var i Ludvika för 14 dagar sedan och träffade kommunalrådet där. De har väldigt mycket mark där man kan bygga bostäder, men problemet är att hitta byggvilja eftersom det inte finns några statliga garantier som gör att man vågar satsa på hyresrätter eller bostadsrätter på den orten, och det är ändå en relativt välskött kommun. Det förhållandet finns på andra områden också, och det tyder, menar vi, på att det här är saker som man måste arbeta sig igenom i form av ett samlat program för gruvnäringen som handlar om kommunal service, industrins möjligheter, arbetskraften och infrastrukturen.

Fru talman! Tack, statsrådet, för svaret, men jag får inget svar på min fråga! Den är om ministern tänker ta några initiativ för att de positiva investeringarna som nu görs i gruvnäringen i Pajala även leder till en långsiktigt hållbar utveckling för hela kommunen. Där tycker jag att statsrådet är skyldig att ge ett svar i den här kammaren och framför allt till Pajala kommun och till Norrbotten. Lars Johansson tar upp det uppdrag som riksdagen har gett regeringen, nämligen att ta fram ett program för en sammanhållen gruv och mineralindustri.

För många gruvorter i Sverige hade ett sådant strategiskt program varit oerhört värdefullt att redan ha på plats. I den här debatten kommer jag att ta upp Pajala som är ett positivt exempel på en gruvnäringsexpansion. Det handlar bland annat om vägar och järnvägar, vilket vi har hört om i en tidigare interpellationsdebatt, som måste byggas, men om även telefoni och internetlösningar som håller för den här expansionen som är på väg. Det handlar om nya bostäder - man räknar med tusen nyproducerade bostäder - och det handlar om utbildningsfrågor på en rad områden. Bland annat kommer det att behövas ca 450 anställda i det direkta operativa jobbet plus ca 300 yrkeschaufförer, vilket vi har hört om tidigare, som initialt kommer att transportera malmen från Kaunisvaara till Svappavaara. Den ska börja brytas inom loppet av mindre än ett år. Vi vet dessutom att varje gruvarbetare genererar ytterligare tre andra jobb, så vi pratar om en arbetsökning med ungefär två och ett halvt tusen arbetstillfällen de närmaste åren. Det här sätter givetvis press på kommunen att bygga ut den offentliga samhällsservicen i form av barnomsorg, skola, vägar, vatten, renhållning och hälso och sjukvård. Men de två absolut största utmaningarna för Pajala handlar i dagsläget om att man måste lösa frågan om byggandet av bostäder och ordna infrastrukturen. Det här är två av många frågeställningar som regeringen och statsrådet nu måste vara beredda att lösa tillsammans med näringarna, kommunen och utbildningsanordnarna. Det går inte att göra som statsministern uppmanade Pajala kommun att göra vid sitt besök där i slutet av februari, nämligen att skynda långsamt för att det är klokt att inte accelerera för snabbt. Det går nämligen inte att sitta på läktaren och titta på och tro att allting kommer att lösa sig av sig självt, särskilt inte i en glesbygdskommun som Pajala. Det är dessutom ingen bra lösning om man tänker sig att man ska ha fly-in/fly-out-arbetsplatser, typ oljeborrplattformar, varken för gruvnäringens tillväxt och acceptans i samhället eller för människor som bor i dess närhet. Gruvnäringen behöver samhällsinvesteringar för att utvecklas. Gruvnäringen och samhället runt omkring måste faktiskt gå hand i hand för att det ska bli en bra tillväxt och för att det ska fortsätta att vara konkurrenskraftigt för Sverige. Min fråga till statsrådet kvarstår: Vilka initiativ tänker statsrådet ta för Pajala?

Fru talman! Tack näringsministern för svaret, fast det kanske inte var så mycket till svar på jämställdhetsfrågan. Men svaren kanske kommer under debatten. Gruvindustrin har under en lång tid varit en mansdominerad bransch. Vi vet också att många av de jobb som följer i gruvnäringens spår är traditionellt mansdominerade. I Sverige var det till och med förbjudet för kvinnor att arbeta i gruvor från 1900 ända fram till 1978. Fackföreningar och gruvföretag har sedan dess arbetat gemensamt med jämställdhet för att få fler kvinnor att söka till gruvindustrin. Det är ett prioriterat arbete, dels för att alla givetvis ska behandlas lika, dels för att klara gruvornas nuvarande och framtida rekryteringsbehov. Arbetet har lett till att fler kvinnor söker sig till gruvföretagen, och på kort tid har andelen kvinnor ökat bland gruvarbetarna. Viktiga faktorer för jämställda arbetsplatser är bland annat rättvisa befattningsrelaterade lönesystem, det vill säga lika lön för lika arbete oavsett kön. En annan faktor är givetvis arbetsmiljön. Ett effektivt systematiskt arbetsmiljöarbete ger friska och skadefria arbetsplatser. Företagen vill ha moderna och attraktiva arbetsplatser för både kvinnor och män. Även om många "klassiska" arbetsuppgifter naturligtvis finns kvar parallellt med högteknologin och datoriseringen kommer gruvföretagen i framtiden att rekrytera en annan sorts medarbetare, med nya utbildningsnivåer, kompetenser, kunskaper, attityder och beteenden hos såväl arbetare som tjänstemän. Fru talman! Jag är precis som näringsministern mycket glad över den positiva utveckling av gruvnäringen som vi nu ser i Sverige och Norrbotten. Det ger en tillväxt för Sverige som också ger stora möjligheter för Norrbotten. Ta bara Pajala som exempel! Northland Resources öppnar sin järnmalmsgruva i Kaunisvaara i Pajala nästa år. Northland kommer att bli Europas näst största järnmalmsgruva efter LKAB. Redan nu innebär etableringen mycket positivt för Pajala. Det är roligt att det efter mer än ett halvt århundrades tillbakagång nu går att säga att det har vänt för Pajala och att det gamla tornedalsfinska uttrycket ei se kannate - det lönar sig inte - i allt större utsträckning ersätts av leenden och engagemang i Pajala. Northland Resources har målet att bli världens mest jämställda gruvföretag. Samtidigt innebär det många utmaningar för att få denna vändning till att innebära en långsiktig positiv utveckling för Pajala. Nya bostäder, infrastruktursatsningar och uppbyggnad av offentlig service är nödvändigheter som måste lösas. Det är stora uppgifter för en liten kommun som Pajala. Fru talman! Ska den positiva utvecklingen av gruvnäringen också leda till en positiv utveckling av samhällena där kvinnor och män vill bosätta sig blir jämställdhetsarbetet en mycket strategisk fråga och avgörande för Pajala och Malmfälten. Ska orter i norra Sverige vara attraktiva måste de kunna erbjuda bra och utvecklande arbeten, ett mångsidigt arbetsliv och en meningsfull fritid för fler kvinnor än i dag. Mina frågor till ministern är: Vilka initiativ avser näringsministern att ta för att lyfta fram jämställdheten som det strategiskt viktiga område det är för rekryteringen till gruvnäringen i allmänhet och för Pajala i synnerhet? Vad avser näringsministern att ta för initiativ för att utveckla Pajala för både kvinnor och män?

Fru talman! Jag har tidigare interpellerat i kammaren i den här frågan och jag har också motionerat om en sammanhållen strategi för svensk gruv och mineralpolitik. Jag är väldigt glad att riksdagen också har bifallit min motion. Jag blir också glad när näringsministern har ambitionen att presentera en strategi senast vid årsskiftet, och jag tycker att det är bra att Lars Johansson lyfter upp den här frågan i en interpellation ganska snart efter att riksdagen har bifallit motionen. Det handlar om så oerhört många parametrar: forskning, utveckling, tillståndsprocess, utveckling av miljöteknik, tillgängliggörande av investeringskapital, infrastruktur, energiförsörjning, utbildning och personalförsörjningsfrågor, som Tomas Nilsson tar upp i sin interpellation. Det är många komplexa frågeställningar. Givetvis ligger inte allt det här på ministerns bord. Jag hoppas ändå att det blir en bred samverkan mellan politik, näring och akademi, som också riksdagen har slagit fast när man biföll motionen. Jag var med när ministern som nybliven minister under hösten 2011 på Iva tog emot dokumentet Innovationsplan Sverige . När ordföranden Marcus Wallenberg överlämnade dokumentet till ministern sade han: Låt nu inte det här bli en sak för några, bredda det, bredda det inom politiken, bredda det! Det dokumentet har också en beröring med dagens fråga. Jag hoppas verkligen att ministern tar till sig och inte glömmer de viktiga ord som Wallenberg uttryckte. Det här får inte skapa skarpa politiska skiljelinjer. Det som händer inom den här sektorn är en fantastisk möjlighet för Sverige. Det är oerhört viktigt att vi utvecklar vår exportindustri som vi är så beroende av. Precis så är det också för Pajala. Det är en fantastisk möjlighet, men samtidigt en enorm utmaning för kommunen. 15 600 personer bodde där 1959 och vid ingången av 1960. I dag är det 6 000. Det är en oerhört ansträngd kommunal ekonomi. Det handlar om bostäder, som Karin Åström nämnde, det handlar om vägar, gator, vatten, avloppsrening och kommunal service. Där är skatteutjämningssystemet oerhört viktigt. Det är vitalt att man kan få det som den parlamentariska kommittén enhälligt har föreslagit. Det skulle innebära närapå 8 miljoner för Pajala eller 5 procent av deras nettoomslutning. De har en väldigt begränsad investeringsbudget på ungefär 17 miljoner i dag. Det här klarar man inte. Om inte ett skatteutjämningssystem kommer på plats kommer det att hämma tillväxten. Det är givetvis inte heller på ministerns bord direkt, men det visar hur komplexa de här frågeställningarna är när världen ropar efter råvaror, i det här fallet mineraler. Det visar också hur viktigt det är att man får en sammanhållen strategi kring det här, för det är väldigt många frågor som rör detta. Jag ser också fram emot att ministern inte glömmer bort ordföranden Marcus Wallenbergs ord: Låt inte det här bli någonting för några, låt det bli brett, brett till akademin, brett till näringen, brett i politiken och inte skapa skarpa skiljelinjer.
Fru talman! Detta är väldigt glädjande. Jag kan konstatera att det råder en unik samsyn, skulle jag vilja säga, inom det här området. Jag är otroligt glad för den fantastiska utveckling som man ser vad gäller tillväxt inom gruv och mineralområdet, inte minst eftersom jag som minister har det som mitt ansvarsområde. Det är roligt, skulle jag också vilja säga, att se den utveckling och de möjligheter som Pajala står inför: från 50 år av stagnation och utflyttning, med allt det för med sig vad gäller tilltron till framtiden för dem som bor där, till att nu se en väldigt positiv utveckling, expansion och framtidsmöjligheter i form av jobb och tillväxt. Jag kan instämma i vad Sven-Erik Bucht säger är viktigt, nämligen att precis som vi arbetar med mineralstrategin arbetar vi också med innovationsstrategin. Båda dessa strategier ligger under mig som näringsminister. Vi arbetar brett. Vi arbetar med att föra en dialog med allt från akademi och näringsliv till ideella organisationer, och det gör vi därför att vi tycker att det är angeläget. Vi har gjort det sedan i höstas. För att komma till Lars Johanssons fråga om det initiativ som väcktes här och tillkännagivandet i riksdagen, är det anmärkningsvärt att Socialdemokraterna i den motionen vill hoppa över den breda dialogen och processen som vi nu är mitt uppe i. Det var av den anledningen som allianspartierna i utskottet lämnade en reservation. Man ville inte föregå den intensiva och djupa dialog som branschen har efterfrågat och som vi nu är mitt uppe i. De inspel som branschföreträdare, organisationer, myndigheter och länsstyrelser hade att lämna till mig senast den 31 mars, förra veckan, var angelägna. Vi tittar nu på vilka områden som är angelägna att åtgärda. Vilka områden behöver vi arbeta intensivt med? Det är inte bara mineralstrategin som är angelägen för framtiden i gruv och mineralindustrin, utan det är också innovationsstrategin, infrastrukturpropositionen, forsknings och innovationspropositionen, och det är också de andra delarna som vi arbetar med, till exempel översynen av minerallagen som min företrädare satte i gång för ett år sedan. Vi ser nu också över handläggningstider. De är en viktig del i detta. Det är lite småfyndigt av Socialdemokraterna att väcka en motion i riksdagen och nå fram till ett tillkännagivande till regeringen i en fråga som vi redan arbetar med. Regeringen informerade riksdagen i budgetpropositionen i höstas om att ett sådant arbete påbörjats. Sex månader senare vill man att riksdagen ska göra ett tillkännagivande till regeringen. Bättre sent än aldrig är väl min kommentar till oppositionens nyvakna intresse till att arbeta med dessa frågor. Karin Åström har sagt att man inte ska sitta på läktaren. Då kan vi fundera över var de tidigare regeringarna har varit när mineralstrategi och annat skulle utarbetas. För mig är det angeläget. Jag har varit näringsminister i sex månader, och jag har haft en idog dialog med branscherna för att få fram en strategi och en färdriktning framåt för att stärka gruv och mineralindustrin. Det gäller alla dess delar, som Socialdemokraterna lyfter fram. Det gäller från kompetensförsörjning och bostäder till jämställdhet och liknande. Jag ber att få återkomma i nästkommande inlägg om jämställdhetsaspekterna, som Tomas Nilsson tar upp, och ta upp mer om regionernas arbete på området.
Fru talman! Det kommer lite kritik mot oppositionen från näringsministerns sida. Vi socialdemokrater har jobbat med frågan under lång tid. Förra våren hade vi direkta diskussioner med generaldirektör Jan Magnusson på SGU om mineralletandet i Sverige. Den socialdemokratiska regeringen tog 2005 fram en ny minerallag som skapade förutsättningar för den prospektering som vi sedermera har sett. Vi har haft en lång historia i fråga om gruvnäringens möjligheter att utvecklas i Sverige. Men vi blev lite oroliga för den passivitet vi kunde se. Det var därför som vi tyckte att det var viktigt att knyta an till den motion som Sven-Erik Bucht väckte i höstas i näringsutskottet. Vi tycker att det är viktigt att det finns en samlad opinion i riksdagen för att utveckla gruvnäringen i Sverige. Det handlar om många saker. Det handlar bland annat om det vi tydligen inte är överens om, nämligen att det behöver göras kraftfulla investeringar i infrastruktur. Det handlar också om, vilket ministern inte svarade på, frågan om bostäder. Det är en central fråga. Jag tror i och för sig att det kommunala skatteutjämningssystemet kan lösa en del frågor som handlar om infrastrukturen i kommunerna, till exempel näraliggande service av olika slag. Men i bostadsfrågan är kommunerna just nu nakna, bortsett från Kiruna. Där handlar det mer om att LKAB som statligt bolag kommer att hjälpa till. Det är inte så i de andra kommunerna, såvitt jag har sett. Här handlar det om att göra precis som Sverige har gjort tidigare, nämligen att från statens sida medverka till att skapa förutsättningar för bostadsbyggande i den typen av orter. I annat fall är det risk för att det skapas en situation med mycket pendling. Jag tror att dessa samhällen skulle må väl av att bestå av familjer, inte bara av människor som pendlar till gruvnäringen. Det handlar dessutom om mycket annan verksamhet runt omkring själva gruvan som måste fungera, service, tekniskt kunnande etcetera. Det är brett i det avseendet. Vi vill också peka på ett annat område som vi tycker är centralt i sammanhanget, nämligen frågan om vidareförädlingen. Det ska inte bli så att Sverige gräver upp mineraler och sedan exporterar, utan vi ska ta fasta på möjligheterna att vidareutveckla den svenska industrin. Då är naturligtvis innovationsprogram centrala i sammanhanget. Det handlar också om att knyta an till teknikföretag och andra som är aktiva på området. De måste investera. Man blir lite orolig när man ser hur svenska banker och investerare av olika slag gör. De är sparsamma med investeringar i gruvnäringen. I fråga om Pajalagruvan framgick det att när gruvan sökte resurser, kapital, till kommande investeringar kom investeringskapitalet främst från Norge och Finland, ytterst lite från Sverige, några enstaka procent. Det finns en uppförsbacke i fråga om att diskutera investeringskapital med näringar i Sverige. Det handlar om att få förståelse för att det här är en stor sak som Sverige har framför sig just nu. Här finns stora möjligheter om vi tar fasta på dem. Därför tror jag att ett mer omfattande och övergripande program är betydelsefullt för branschens möjligheter att utvecklas i Sverige.

Fru talman! Vi socialdemokrater har, statsrådet, en lång historia bakåt när det gäller utvecklande av gruv och mineralnäringarna. Det gäller inte minst vad Lars Johansson tog upp om minerallagen från 2005. Sedan hade vi alla branschprogram, bland annat ett som handlade om gruv och stålbranschen. Vi ville fortsätta utvecklingen 2005, 2006 och vidare. Bland det första ni gjorde när ni kom till makten 2006 var att lägga ned den typen av branschprogram. Vi såg en möjlighet att fortsätta att utveckla dem, i samma anda som i den motion som har väckts och som regeringen har att fullfölja. Jag vill se framåt. Det är oerhört positivt för en liten glesbygdskommun som Pajala. I dag möts man där av större optimism och framtidstro än någonsin tidigare. Men statsrådet måste veta att det är fråga om oerhört stora utmaningar för en liten glesbygdskommun med omkring 6 500 invånare. För att detta ska gå vägen måste statsrådet tillsammans med regeringen ta ett betydligt större ansvar än hittills - och framför allt visa ansvaret. Det var intressant att notera att den svenska statliga Fjärde AP-fonden för en tid sedan tackade nej till att investera i Kaunisvaaraprojektet. Norska och finska pensionsfonder sade ja till att vara med och investera. Visa nu, statsrådet och regeringen, vägen framåt och att ni tror på Pajalas framtid och gruvnäringens tillväxt. Då öppnas givetvis också andra samverkans och finansieringsmöjligheter i Sverige. Det gäller att regeringen och statsrådet visar vägen. Det behövs mer verkstad från statsrådets och regeringens sida. Det går inte för sig att sitta och vänta på läktaren, som vi har sagt tidigare. Det går inte för sig att vänta på det gruvnäringsprogram som regeringen nu ska ta fram. Tiden är mycket knapp för Pajalas del. Pajala har inte råd med den process som statsrådet tar upp. Det gäller här och nu för Pajala. Brytningen börjar snart. Jag tycker att statsrådet ska ta det här politiska initiativet. Fru talman! Det är oerhört viktigt att komma ihåg att gruvorna är där de är och skogen är där den är. Det går inte att flytta på dem. Runt gruvorna i Norrbotten, Västerbotten och Bergslagen växer samhällena upp. Om vi menar allvar med att vi i Sverige vill ha de här hållbara, klimatsmarta samhällena där människor dessutom har bra levnadsvillkor måste vi ha kommuner som möter den ökande efterfrågan som finns just nu inom gruvnäringen. Gruvorter har ett helt annat mönster än andra kommuner med andra näringar. Det är viktigt att statsrådet tar till sig den lärdomen. Tidigare hörde vi av Sven-Erik Bucht att Pajala hade en investeringsbudget på 117 miljoner, och det säger sig självt att det inte räcker långt för att göra investeringarna. Frågorna är många som Pajala kommun och gruvnäringen nu brottas med, och statsrådet är skyldig ett svar.

Fru talman! Jag blir återigen lite orolig när vi inte får något svar på en så viktig fråga som jämställdhet. Näringsministern säger att det finns ett delat ansvar för att skapa goda och attraktiva villkor för kvinnor, och det håller jag med om. Men vad är regeringens ansvar? Många ministrar från alliansregeringen har under den senaste tiden besökt Malmfälten och Pajala. Dialogen har i regel skett med näringslivet. Och visst är det bra att man lyssnar till företagens krav på åtgärder för att växa, men det som är anmärkningsvärt är att regeringen inte ger kommunerna samma möjligheter. Kommunalråden är inte ens inbjudna till några diskussioner trots de stora utmaningar som gruvkommunerna står inför. Då kan man fråga sig vilket ansvar regeringen tar i dessa frågor. Vi socialdemokrater är övertygade om att bästa sättet att ta till vara de tillväxtmöjligheter vi nu har är att ledstjärnan är en dialog med alla berörda aktörer om det ska leda till goda samhällen för oss människor. Hållbara och jämställda samhällen kan inte byggas om kommuner som möter den ökade efterfrågan inte får förutsättningar att lösa problemen med bostäder, skolor, barnomsorg samt övrig offentlig service som följer om näringen expanderar. Lyckas vi inte med detta riskerar vi att kvinnor och familjer fortsätter att flytta ut i samma utsträckning som tidigare, och då blir inte de nya gruvorna den framgång som så många hoppas på. Vi får kommuner med så kallade fly-in/fly-out-arbetare, likt en oljerigg med arbetande som bor någon annanstans och flyger till jobbet på måndagsmorgonen. Företagen och kommunerna har tydligt signalerat att de inte vill hamna i en sådan situation. För Pajala och övriga gruvkommuner skulle det innebära stora problem eftersom det är stora skatteintäkter som går förlorade. Fru talman! Av IF Metall Malmfältens nettoökning på 581 medlemmar under 2011 är 297 så kallade fly-in/fly-out-arbetare, och totalt i avdelningen är det ca 1 000 av ca 7 200 medlemmar som redan i dag arbetspendlar. Det visar att det är av största vikt att skapa attraktiva kommuner och jobba med jämställdhetsfrågorna för att undvika att det blir endast en servicesektor kvar som omfattas av lågt betalda kvinnor som servar en gruvindustri i kommuner som befolkas av välavlönade veckopendlare. Det är därför glädjande för oss socialdemokrater att riksdagen har beslutat att ge regeringen i uppdrag att ta fram det breda programmet för en sammanhållen gruv och mineralindustri enligt en socialdemokratisk motion. I detta är tanken att även frågeställningar om samhällenas utveckling ska lyftas fram. Jämställdheten är, som vi har beskrivit, ett strategiskt område i programmet för att klara rekryteringen till gruvnäringen i allmänhet och den nya gruvan i synnerhet. Det är ett mer ambitiöst och offensivt program för gruvnäringen och omgivande samhällen än vad de borgerliga partierna ville ha från början. Mina frågeställningar är: Hur kommer ministern att se till att jämställdhetsarbetet finns med som ett strategiskt viktigt område i det program som riksdagen beslutat att ta fram för gruv och mineralindustrin? Vad kommer ministern aktivt att göra för att minska risken att Pajala och övriga gruvsamhällen bara blir en fly-in/fly-out-kommun som varken företagen eller kommunerna vill ha?

Fru talman! Jag hade inte tänkt ta denna andra omgång då jag kände att jag fick säga allt i den första. Men när statsrådet lite spydigt och ironiskt säger att det var småfyndigt av oppositionen att väcka en sådan motion måste jag gå upp och påminna om att det finns en historia. Jag har interpellerat tidigare näringsminister i denna fråga. Jag har interpellerat till och med statsministern, som överlämnade svaret till tidigare miljöministern Carlgren. I båda interpellationerna pekade jag på den finska modellen om en sammanhållen gruv och mineralpolitik. Men båda gångerna har ministern lite överlägset avvisat det. Jag var på Västerbottensdagarnas gruvdagar 2011, för snart ett och ett halvt år sedan. En dag handlade det om gruvindustrin, och då lyfte näringen, och Metall, upp frågan om att vi behöver en sammanhållen politik för gruv och mineralindustrin i samklang med politik, näring och akademi. Det diskuterades mycket om det här. Vi var minst 200 i salen, och då reste sig en man som var från SGU och sade: Vi har fått ett sådant uppdrag, och vi håller på med det. Och här sitter näringen och vet ingenting om det. Det är inte småfyndigt. Nej, det var nog prestige från tidigare ministrar. Det var välbehövligt med den här motionen, och det var ett välbehövligt och tydligt ställningstagande från riksdagen sedan. Jag hoppas att nuvarande näringsminister inte bygger in politisk prestige i frågan, för den är alldeles för viktig för Sverige.
Fru talman! Jag kan konstatera att det finns en välbehövlig och bra samsyn kring dessa angelägna frågor, inte minst för Pajalas utveckling, för Tornedalen och Norrbotten men också för Sveriges utveckling. Gruv och mineralindustrin är viktig för jobb och tillväxt runt om i landet. Däremot kan jag konstatera att oavsett om vi har socialdemokratiska branschprogram eller inte ser vi en tillväxt i de här områdena, och det är oerhört glädjande, inte minst för de människor som bor i dessa områden. Jag kan också konstatera att Socialdemokraterna ställer sig bakom det aktiva arbete som regeringen nu bedriver med dialog och bred förankring och arbetet med att ta fram en mineralstrategi som ska presenteras i slutet av detta år. Jag skulle vilja besvara de frågor som har ställts tidigare i debatten. Karin Åström frågade vilka initiativ ministern avser att ta vad gäller utvecklingen av Pajala. I morgon kommer jag att träffa kommunalrådet från Pajala. Jag kommer att träffa gruvföretaget, Northland Resources. Jag kommer också att träffa länsstyrelsen för att diskutera de utmaningar och möjligheter som Pajala står inför vad gäller infrastruktur, bostadsbyggande och gruv och mineralnäringen i stort. Det är en väldigt viktig del, och det är angeläget för oss att ha en dialog inte bara med näringen och akademin utan också med de kommunala företrädarna och arbetstagarrepresentanterna. Jag har tidigare haft möten med Malmfältsgruppen, som jag är ordförande i, där jag har träffat kommunalråden i Gällivare och Kiruna. Det är viktigt att regeringen har dessa angelägna forum, menar jag som näringsminister. Olika statsråd har också besökt denna näring. Såväl arbetsmarknadsministern som statsministern och infrastrukturministern har på bara någon månad varit och tittat på vilka möjligheter och utmaningar Norrbotten står inför. Jag vill också lyfta fram det arbete som bedrivs i Västerbotten och Norrbotten. Ni och de företrädare som bor och verkar i Norrbotten är väl medvetna om att det arbetas med en regional mineralstrategi från länsstyrelsens sida som ska presenteras i slutet av april. Den har arbetats fram och fått ett initiativ efter det arbete som regeringen och riksdagen har diskuterat, med vikten av att arbeta med regionala strategier. För att dyka in på ett viktigt fokusområde för mineralstrategin, nämligen jämställdheten: Vi arbetar nu med att inte peka ut givna fokusområden. Det vi gör nu är att de som verkar inom området ska peka ut vilka områden som regeringen ska arbeta inom. Där är förmodligen jämställdhet ett viktigt område. Jag lanserade i början av mars en handlingsplan för regional jämställd tillväxt. Det är viktigt, när man pratar regional tillväxt, att ha med just jämställdhetsaspekten. Vi uppmanade då regioner och län runt om i landet att arbeta fram regionala handlingsplaner för att stärka jämställdheten. Förra mandatperioden gav regeringen 145 miljoner till projektet Hållbar jämställdhet, som SKL hanterar. Mellan 2011 och 2013 kommer ytterligare 80 miljoner till detta. Det är den största svenska satsningen i sitt slag för att stödja jämställdhet och integrering inom den offentliga verksamheten. Jag kan tyvärr konstatera att av de 220 miljonerna har Pajala kommun inte ansökt om en enda krona. Här handlar det verkligen om en gemensam samverkan och ett gemensamt krafttag för att stärka olika perspektiv inom gruv och mineralområdet, från lokal nivå till regional nivå men givetvis också på nationell nivå här i riksdagen och regeringen.

Fru talman! I det avslutande inlägget får jag väl tacka för debatten. Jag tror att det är viktigt att riksdagen för den här typen av diskussioner. Gruvnäringen har ändå varit i situationen att den inte har varit särskilt uppmärksammad. Vi har ett antal frågor som måste tas igen. Utbildningsfrågan är en sådan. Satsningar på yrkeshögskolan är en jätteviktig insats för att få fram yrkesarbetare, både män och kvinnor, som kan verka inom gruvnäringen. Vi har satsningar som förmodligen måste göras på Bergsskolan i Filipstad, som nu ligger under Luleå tekniska universitet, som har en lång tradition men där det krävs ökade insatser. Jag uppfattar det så att det finns ett intresse från näringsministern att jobba vidare med ett program för hela området. Från Socialdemokraternas sida kommer vi hela tiden att följa frågan noga. Vi har själva en egen arbetsgrupp som jobbar med gruvnäringsfrågorna i Sverige. Vi kommer naturligtvis att förvänta oss att det avsätts ekonomiska resurser, så att det inte bara blir programprat utan att det också kommer konkreta exempel på vad man måste göra från samhällets och inte minst från statens sida för att bygga upp den här industrins möjligheter i Sverige. Organisationer på arbetsmarknaden som IF Metall och Unionen, som har väldigt mycket erfarenheter av att organisera en stor del av den arbetskraft som är aktuell, måste också få medverka i utarbetandet av ett omfattande program för hela gruvnäringen. Vi ska komma ihåg att det under de kommande fem åren rör sig om investeringar på ungefär 50 miljarder från gruvföretagens sida. Då talar jag om hela Sverige. Vi har inte pratat så mycket om Bergslagen, men de är också med. Det handlar om ganska stora investeringar, och det är klart att vi måste göra vad vi kan från statens och kommunernas sida för att se till att det landar rätt.

Fru talman! Pajala är hett. Så sade statsministern när han var på besök i slutet av februari för att få mer information om gruvetableringen. Men några svar till Pajala kom aldrig från regeringen om på vilket sätt man är beredd att gå in eller samverka, så det gläder mig faktiskt att höra att statsrådet tar emot Pajala kommun och näringen i morgon. Jag hoppas verkligen att statsrådet är beredd att lämna konkreta, positiva besked. Det är oerhört viktigt för en kommun som Pajala att få sådana konkreta besked, för att kunna fortsätta med den goda, optimistiska framtidstro som finns i Pajala. Men det vi har sett hittills räcker inte. Det duger inte. Vi tycker att statsrådet behöver göra en mycket mer ambitiös insats och framför allt visa på ett engagemang. Förutom infrastruktur och finansiering gäller det statliga garantier för bostadsbyggandet. Hur skulle en sådan fråga kunna vara aktuell? Vilka initiativ tänker statsrådet ta för att understödja att det finns rätt utbildad arbetskraft i Pajala, inte bara inom gruvnäringen? Det finns också mängder med småföretag. Det finns också kvinnliga företagare som vill anställa fler men som tyvärr inte kan få tag på rätt utbildad arbetskraft. Det är den typen av frågor som ingår i det vi menar med ett bredare samhällsengagemang. Det är verkligen hett i Pajala, som sagt, och jag hoppas verkligen att ministern gör som Marcus Wallenberg sade till dig på Iva: Mineralnäringen kräver ett brett samhällsengagemang. Jag skulle vilja lämna över det här lilla dokumentet till statsrådet.

Fru talman! Det var inte mycket i ministerns svar och av svarstiden som ägnades åt jämställdheten. Det oroar mig. Slaget om gruvorna och gruvkommunernas framtida möjligheter kommer att handla om jämställdhet. För mig innebär det självklart: När du vaknar på morgonen ska du ha ett jobb att gå till. På jobbet ska du ha anställningstrygghet, vettiga arbetstider och en bra arbetsmiljö. Om du vill jobba heltid ska du få det. Dina barn ska ha rätt till bra barnomsorg, även om du jobbar på obekväma tider. Om du blir sjuk eller arbetslös ska du ha en trygg ersättning och det stöd du behöver för att kunna börja arbeta igen. Du ska känna trygghet i att våra skattemedel går till skola, vård och omsorg för alla, och den ska vara av hög kvalitet, oavsett om man bor i Stockholm eller i Pajala. Fru talman! I Dagens Industri den 8 mars 2012 säger finansminister Anders Borg att kvinnorna skulle kunna lyfta Europa ur krisen. Enbart i Sverige skulle bnp kunna öka med 15 procent om kvinnorna lönearbetade lika mycket som männen. Så vad väntar vi på? Politikens uppgifter är just att medverka till att kvinnor och män har samma möjligheter till ett brett och jämlikt deltagande på alla samhällsområden. Det är bra för kvinnorna, det är bra för männen, och det är definitivt bra för Sverige. Det betyder stora intäkter för statskassan och fler jobb. Vi socialdemokrater är beredda att använda politiken för att möjliggöra detta. Fru talman! Det är först i ett jämställt samhälle alla människor är fria att utvecklas så som de själva vill. Det finns mycket kvar att göra, så regeringen måste ha högre ambitioner för jämställdhetsfrågorna än vad man har i dag.
Fru talman! Jag vill inledningsvis tacka för debatten. Jag tycker att det är viktigt att vi den här tisdagskvällen har haft möjligheten att lyfta fram olika perspektiv i en så viktig näring som gruv och mineralnäringen. För mig är det också angeläget att peka på just hållbar tillväxt i alla delar av Sverige för att stärka den svenska konkurrenskraften. Det är ju summan av alla regioners tillväxt som bidrar till den nationella tillväxten, och här spelar gruv och mineralnäringen en ofantligt viktig roll för att stärka inte minst Norrbottens tillväxt. Det är också viktigt att ha en bredd i den strategi som arbetas fram just nu, där jämställdhetsområdet - som så förtjänstfullt har lyfts fram i debatten - är en angelägen del att både diskutera och återkomma till. Jag kan nämna den handlingsplan för jämställd regional tillväxt som jag lanserade för bara några veckor sedan och som nu kommer att intensifieras i arbete runt om i regionerna i Sverige. Det är en viktig del för att få i gång just perspektivet kring jämställdhet när man arbetar med tillväxt runt om i Sverige. Det finns ett väldigt djupt intresse från regeringens sida att arbeta med en bred mineralstrategi. Strategin ska ha till syfte att föra en dialog med och få till stånd en förankring hos akademin, näringslivet och medborgarna i stort. Men det är också viktigt att lyfta fram de parallella processer som pågår med infrastrukturproposition, med forsknings och innovationsproposition, med de insatser som görs för att förstärka utbildningen liksom med bostäderna. Vi kommer att fortsätta ha en dialog på det här området precis som vi har haft de tidigare åren. Om 14 timmar kommer jag att samla just Pajalas företrädare. För bara någon månad sedan mötte jag andra kommunala företrädare från Norrbotten. Detta är viktiga frågor, och regeringen är angelägen om att lyssna in och om att leverera tydliga och konkreta åtgärder. Jag instämmer med det som statsministern tydligen uttryckte i Pajala: Pajala är hett.